Från vilka områden skall vi ta folk?

Om herr Wallmark hade gett sig in i en kritik av de besked som lämnats av arbetsmarknadsstyrelsen om vilka yrken som kan komma i fråga, till vilka yrken man kan utbilda, då hade jag förstått honom bättre. Men det är löjeväckande när herr Wallmark säger: Enligt er uppläggning skall alla gå till byggnadsindustrien. Vi har ju nämnt alla de områden till vilka vi anser att en sådan utbildning kan leda. Herr Wallmark hade kunnat läsa beskedet, som ges klart och tydligt i mitt interpellationssvar. När man kommer fram till den väsentliga skillnaden, där vi säger: Vad skall man utbilda folk till, har man väl ändå möjligheter till en väsentligt klarare bild av vad som kan komma att inträffa. Det gäller ju då för den enskilde att orientera sig själv: Vilka utbildningsmöjligheter erbjuds, till vilka yrken kan jag gå, vad är lönesättningen inom dessa områden? Alla de yrken som uppräknats här och som man i första omgången bestämt sig för, tillhör de mer välavlönade. Kommer då dessa kurser att atirahera dem som redan finns inom de högavlönade yrkena? Blir det inte så, herr Wallmark, att det i första hand blir människor med låga inkomster som orienterar sig mot de bättre avlönade yrkena? Det är detta vi vill se. Vi förmodar att det blir på det sättet. Sedan får väl utvecklingen själv och de erfarenheter vi vinner ge besked om hur det kommer att gå. Herr Wallmark har väl ändå i propositionen uppmärksammat, att det är fråga om en försöksverksamhet, där man går fram med den största försiktighet. Jag tror att det är riktigt att göra det, ty vi vill se hur det verkar. Blir det så att människor från lågin komstyrken söker sig över till bättre betalda yrken? Kommer de då att göra det i sådan omfattning att en del av de verksamheter som ligger inom näringsgrenar med låga inkomster kommer att slås ut? Kommer inom dessa att ske en förändring så att de näringsområden man söker rationalisera och effektivisera får möjlighet att betala en högre ersättning, d. v. s. blir konkurrensdugliga i fråga om arbetskraften? Jag vet av de erfarenheter som redan föreligger att det senare kan komma att bli en realitet. Det har varit litet av slentrian inom en del av låginkomstområdena, där man inte har tagit till vara de möjligheter som kunnat föreligga för rationalisering och effektivisering, möjligheter till ökad produktion och till att därigenom kunna betala en högre ersättning. Vissa områden kommer förmodligen inte att klara sig i denna konkurrens, och då måste vi finna oss i att de slås ut. Herr Wallmark måste alltså liksom vi andra ta detta litet lugnt. Verksamheten har diskuterats i arbetsmarknadsstyrelsen, och riktlinjerna för försöken har fastställts. Om det är högtidliga skrivningar eller inte mellan kanslihuset och ämbetsverken har väl i sammanhanget ingen avgörande betydelse. Det väsentliga är väl att de besked som arbetsmarknadsstyrelsen behöver för sin handläggning av ärendet har lämnats, att arbetsmarknadsstyrelsen har diskuterat och utfärdat anvisningar, att dessa anvisningar uppgjorts i samarbete med företrädare för företagarsidan och arbetstagarsidan och att man är överens om att det hela är en försöksverksamhet. Vi har sedan av arbetsmarknadsstyrelsen begärt att få in en redovisning för detta års verksamhet samt en redovisning för den verksamhet som kommer att bedrivas under nästa år för att så skyndsamt som möjligt kunna ta del av detta material och efter hand avancera i det arbetet. Vi har också diskuterat om man tillsammans med det nya = arbetsmarknadsinstitutet = skulle kunna göra en del utredningsoch forskningsarbete. Herr Wallmark efterlyser om vi inte skulle ha kunnat göra detta så att statskontoret i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen hade företagit en del av detta utredningsarbete. Vi har velat ta upp en första diskussion med arbetsmarknadsinstitutet, som vi anser är ett lämpligt instrument för en sådan verksamhet. Herr Wallmark! Den aktivitet som vi anser nödvändig inom vårt näringsliv har vi sannerligen inte lagt åt sidan, men vi vill ta det försiktigt.

Detta är, herr Wallmark, ingen lek med vårt näringsliv. Det kan heller inte betraktas som något större hot. Det rör sig om en försöksverksamhet för 2000—3 000 personer under ett år. Det är omfattningen av denna verksamhet tills vidare.

Herr talman! Statsrådet Johansson säger att det inte intresserar mig vart de vid dessa kurser utbildade skall gå. Jo, det gör det i hög grad. Jag har sagt tidigare att vi har en flera år gammal verksamhet när det gäller omskolning. Den måste, såvitt jag förstår, bygga på analyser av vilka yrken de skall ägna sig åt. Avsikten med denna nya skolning är att de skall placeras huvudsakligen i samma kurser — det står ganska klart i direktiven. De kommer alltså att utbildas inom samma områden där vi redan har en flerårig erfarenhet. De kriterierna är inte så svåra att slå fast. Varför jag speciellt uppehållit mig vid varifrån dessa personer skall kom ma sammanhänger med statsrådets egna skrivningar. Det är nämnt i min interpellation; jag har läst upp det och skall göra det en gång till: »Förutsättningen för en sådan gynnsam ekonomisk utveckling i samhället är därför att sådana grenar av näringslivet som inte kan hävda sig ur produktivitetssynpunkt får stå tillbaka för andra.» Vad är då kriteriet på vilka som skall stå tillbaka? Det är det jag frågar om, och där får jag nu i debatten ett intressant svar. Det finns bara ett enda kriterium som statsrådet tar fram, och det är låglönekriteriet. Det är det enda. Förutsättningen för detta resonemang är tydligen att höglöneföretag och högproduktiva företag är synonyma begrepp. Alltså är låglöneföretag och lågproduktiva företag också synonyma begrepp. Det är den tanke som synes ligga bakom detta resonemang, men i själva verket förhåller det sig på ett helt annat sätt. Jag tror att handelsminister Lange kan ge en mera detaljerad information om de skillnader i konkurrenshänseende internationellt som föreligger mellan olika branscher. Olika länder ger preferenser för egna iudustrier, och vissa delar av vårt näringsliv träffas i olika grad av den internationella konkurrensen. Det är sådana saker som i huvudsak är avgörande för vilka löner en bransch eller ett företag kan betala. Den företagare som inte är så hårt utsatt för internationell konkurrens har ju möjlighet att övervältra de växande kostnaderna på konsumenterna och kan följaktligen då betala högre löner. Detta har vi tydliga exempel på. Tar man då upp, som såvitt jag förstår enda kriterium på denna aktivitet, lågoch höglön, har man alltså missat hela den del av diskussionen som har förts i departementschefens resonemang, nämligen att vi vill underlätta och påskynda «denna <omvandlingsprocess. Som ett exempel nämnde jag byggnadsindustrien — endast som ett exempel. Det är ju en höglöneindustri, men där har man nu i praktiken fått begränsa aktiviteten. Som ett exempel är det alltså utomordentligt bra.

Jag nämnde varvsindustrien. Kan någon påstå att varvsindustrien i Sverige inte är väl rationaliserad i jämförelse med varvsindustrien världen över? Jag tror att det som sägs från svensk varvsindustri i dag är i stort sett korrekt, nämligen att det inte är fråga om industrikonkurrens, utan om konkurrens mellan nationer. På stålverksområdet råder samma förhållande. Det är internationella program som bestämmer konkurrensen, och det är inte fråga om svensk industris möjligheter att konkurrera, och konkurrera på lika villkor. Allt detta är komponenter i hela detta stora spel; det måste man ta hänsyn till. Här plockar regeringen ut en liten bit för att få en aspekt på helheten och kör i gång en försöksverksamhet samtidigt som en utredning tillsatts för att analysera just låglöneproblemet, som verkligen är svårt att analysera. Det kommer säkert att ta ganska lång tid innan man kommer fram till något resultat. Det var mot denna bakgrund, herr talman, som jag framförde min mycket stora skepsis mot denna verksamhet. Herr statsrådet säger att man ju inom samarbetsdelegationen varit Ööverens om detta. Jag vill då säga: Det fattas bara annat att man inom de olika organen inte följer de beslut som har träffats av riksdagen! Vi får i ett demokratiskt samhälle finna oss i att göra det bästa möjliga av situationen. Har det fattats ett beslut, skall det lojalt följas, även om man inte tycker om det — det är min uppfattning. Statsrådet Johansson uppfattade mitt inlägg när det gäller industriens ansvar, vuxenutbildningen och strukturomvandlingen som positivt, men han trodde inte mycket på det. Jag har framfört som min personliga uppfattning att vi bör sätta oss ner och fundera igenom problemet ordentligt. Om det skall bli möjligt att genomföra strukturrationaliseringen i ett måhända ökat tempo, bör vi tänka igenom hur ansvarsfördelningen faktiskt skall vara. Vi har den utomordentliga fördelen i detta land att äga en fackföreningsrörelse som är direkt positivt inställd till denna verksamhet. De analyser som har gjorts och som är publicerade i vissa skrifter som Landsorganisationen har utgett stämmer till eftertanke. Alla de personliga tragedier som ligger bakom den omdaning som pågår gör att man måste angripa frågan på ett annorlunda sätt. Det får inte bara heta att det blir ett stort antal offer för denna strukturrationalisering. Vi måste känna ansvar. Jag anser att industrien måste känna ett betydligt större ansvar än vad den hittills behövt göra. I detta sammanhang nämnde jag frågan om vuxenutbildningen, som ju herr statsrådet berörde här. Jag har tidigare i år — herr statsrådet var då kanske inte här närvarande — från denna talarstol deklarerat min uppfattning, nämligen att industrien skall bära det hela och fulla ansvaret, även kostnadsansvaret, för den vuxenutbildning som skall meddelas anställda i svenskt näringsliv. Det gäller här inte bara så att säga den tillskolning som kan erfordras för att de anställda skall kunna utföra det arbete som de har, utan det gäller också den vad vi kan kalla befordringsutbildning som är erforderlig. Detta innebär ingen sensationell nyhet. I Sverige är det kanske nytt för regeringen, men jag kan påstå att huvuddelen av kostnaderna för detta redan i dag bärs av svenskt näringsliv, och i vissa andra europeiska länder är det redan ett lagstadgat faktum. Jag tror, herr statsråd, att detta skulle kunna vara en utväg som är värd att diskutera. Jag kan inte utlova någonting för industrien — jag sitter inte här för industrien — men jag uttrycker det som min personliga uppfattning, och jag har den tron och förhoppningen att svenskt näringsliv skall vara berett att ta på sig det ansvaret.
Herr talman! Det var försiktiga tongångar som präglade herr Wallmarks senaste anförande. Det var något mera djärvt när han i sitt första inlägg talade om ansvarsfördelningen och sade att den enskildes svårigheter skulle bäras och underlättas genom näringslivets insatser. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Det är möjligt att vi då slipper möta företagare som säger: »Detta företag kommer att läggas ner — vi kan inte driva det. Vi vill säga till redan nu, därför att det är ni från samhällets sida som skall planera för omhändertagande av de 500 å 600 personer som blir friställda.» Det är den attityden som vi på många ställen har mött, nämligen brist på förståelse för den enskildes problem. Det gäller här arbetskraft som man under årtionden har exploaterat men som man plötsligt bara ger beskedet: »Tyvärr är det slut med arbetsmöjligheterna.» Jag underskattar inte näringslivets problem, men tror att det skulle vara möjligt att i vissa fall få en bättre handläggning av varsel om friställningar. Det är klart att vi kommer att föra en diskussion för att i samarbete med näringslivet söka klara de här problemen på ett bättre sätt än hittills. Men jag är inte övertygad om att man från näringslivet kommer att säga: Det här klarar vi själva. Gör de det har vi anledning att hälsa det med tillfredsställelse, om vi finner att de klarar det på ett tillfredsställande sätt. Innan vi har sett bevisen på detta, är det säkerligen nödvändigt att vi har en arbetsmarknadspolitik i beredskap som gör det möjligt att underlätta omställningen för den enskilde. Vi har i allmänhet sagt att vi accepterar strukturomvandling, att den process som pågår är hårdför för många, men att den i vissa avseenden är oundviklig. Det finns anledning att befrämja den när det är möjligt, men då får vi också vara beredda att se till att enskilda som råkar i kläm får det bistånd som för tillfället är nödvändigt. Det är fråga om utbildning, omskolning, lokalisering av nya företag o. s. v. Allt detta måste emellertid göras i syfte att söka befrämja den ekonomiska tillväxten i vårt land. Därför är en långsiktig politik av det allra största värde.

Det är där vi kommer in på själva avvägningsfrågan: Till vilka områden skall vi utbilda arbetskraften även i de fall när vi ger oss på en bristyrkesutbildning? Självfallet där vi har en högavlönad industri. I allmänhet är den väl också effektiv. Det behöver inte vara synonymer men de är det ofta. Herr Wallmark har nämnt varvsindustrien. Den är effektiv, men den tillhör heller inte låginkomstområdena. Den har konkurrerat om arbetskraft. Det är klart att speciella problem där kan dyka upp, och då får man beakta dem i detta sammanhang. Det är ingen hemlighet att det pågår överläggningar mellan företrädare för staten och för varvsindustrien om hur man i detta konkurrensläge skall hantera detta problem. Jag går tillbaka till huvudfrågani Till vilka områden skall vi utbilda arbetskraft? Jo, till sådana områden där vi har brist på arbetskraft och där vi har bättre avlönade arbeten att erbjuda, där vi kan räkna med att den utbildade arbetskraften medverkar till att befrämja den ekonomiska tillväxten. Det är detta som är aktiv strukturpolitik. Jag har sagt att på vissa områden, som i dag kanske betecknas som lågavlönade, kan det komma att ske rationaliseringar, effektiviseringar. Jag gör inte detta till synonyma begrepp, att industrier som i dag tillhör låginkomstområdena ovillkorligen är av den arten och karaktären att de måste slås ut. Det är mycket möjligt att de kan göras rationella och effektiva och därmed också konkurrenskraftiga om arbetskraften, det vill säga att löneläget inom dessa områden får stegvis höjas så att dessa industrier får behålla sin arbetskraft i konkurrens med andra grupper. Det är dessa erfarenheter vi vill avvakta. Är detta något fel? Herr Wallmark säger att detta inte är något nytt. Herr Wallmark missar det som är det väsentliga, nämligen att man erbjuder dem som inte är arbetslösa möjligheter till en utbildning. Detta är det nya. Vi anger inte från vilka områden de skall komma utan till vilka uppgifter de skall gå för att medverka till en snabbare tillväxt av ekonomien i landet.
Herr talman! Det var ett uttryck som statsrådet använde som gjorde att jag begärde ordet en gång till. Statsrådet talade om att företag som är nödsakade att lägga ned driften är kallsinniga inför de personliga tragedier som följer av detta och att man under många år exploaterat arbetskraften. Det är ett barrikaduttryck som jag tycker är onödigt att använda i en se riös debatt. Här har rått en fri arbetsmarknad i alla år. Praktiskt taget ända sedan andra världskrigets slut har det varit större efterfrågan på arbetskraft än tillgång. Jag tycker det är ganska malplacerat att då tala om att man exploaterar arbetskraften. Statsrådet anser fortfarande att industrien icke sköter strukturrationaliseringen på ett tillfredsställande sätt. Statsmakterna måste alltså gå in och styra. Det förhåller sig dock så att om jag skall ge någonting till någon måste jag ta det från något. Detta är kvintessensen i hela arbetsmarknadspropositionen att man skall hålla tillbaka vissa branscher. Hela bakgrunden till detta är låglöneproblemet, det går väl inte att förneka. Det är ju också klart uttalat att detta är en av målsättningarna och att man avser att lösa strukturrationaliseringen genom att angripa låglöneföretagen. Det är här jag vill ha sagt att de icke är synonyma begrepp. Det går alltså inte att föra det resonemang som inrikesministern gör. De 50 000 personer om året som utbildas skall komma bristyrken till godo.

Slutligen ett par ord till om vuxenutbildningen och strukturomvandlingen. Jag tar inte tillbaka ett enda ord av vad jag sade första gången jag yttrade mig. När statsrådet vill göra mitt uttalande till ett slags industriuttalande reagerar jag. Jag står inte här som företrädare för svenskt näringsliv eller förnågon industri över huvud taget — jag är inte vald på det sättet. Mitt inlägg här i debatten är ett personligt uttalande, och det tar jag inte tillbaka. Min uppfattning är den att det bör bli en annan ansvarsfördelning i dessa viktiga frågor än hittills.
Herr talman! Det är tänkbart att jag missuppfattat herr Wallmarks möjligheter till kontakt med svenskt näringsliv. är det så att han spelar den mycket enkla roll som han nu vill göra gällande får vi väl uppfatta hans uttalanden som mera personliga reflexioner. Men när han talar om hur han ser på det sätt varpå näringslivet borde ta sitt ansvar, trodde jag att han också hade en avsikt att söka påverka företrädare inom näringslivet i den riktning som han talar om. Jag har då sagt att det är bra och att vi då kanske skall slippa att möta företagare som just sagt till mig och till ytterligare någon det jag angav, nämligen att vi kommer att lägga ned företaget och det är ju ni som skall planera för att ta hand om dem som kommer att friställas. Jag har inte sagt att det är en allmän attityd från företagarvärldens sida. Jag har sagt att vi under den senaste tiden tyvärr har mött sådana företagare. Jag skall inte fortsätta denna debatt. Jag har angivit vår ståndpunkt. Jag skulle bara ytterligare vilja tillägga att den bristyrkesutbildning som sker med möjligheter för den som redan är i arbete är begränsad till just de av mig tidigare och i interpellationssvaret angivna yrkesområdena. Det är ju det väsentliga och den mycket avgörande skillnaden i förhållande till den allmänna omskolningsverksamheten. Kungl. Maj:ts förslag innebar, att kommunerna skulle få möjlighet att bidraga till de politiska partiernas valsedelskostnader vid kommunala val i den mån partierna icke finge ersättning av staten.

Herr talman! Jag har anfört en blank reservation till detta utskottsutlåtande för att erinra om att vi för 14 dagar sedan hade en diskussion här i kammaren om en av herr Bengtson i Solna i andra kammaren och av mig väckt motion med begäran om utredning av frågan om regionala samarbetsorgan i vägfrågor. Allmänna beredningsutskottet avstyrkte då motionen med en hänvisning till att det ärende som behandlas i detta utlåtande nr 152 ännu inte hade avgjorts av riksdagen. Allmänna beredningsutskottet sade att enligt dess mening borde riksdagens prövning av det framlagda förslaget — d. v. s. detta förslag om vägverkets organisation — avvaktas innan åtgärder i det i motionerna avsedda syftet ifrågasattes. Det är enligt min mening en så säregen motivering att jag tycker att motionen, som i alla fall rör en för i synnerhet Stockholms län men även göteborgsoch malmöområdena viktig fråga, har behandlats väl nonchalant. En prövning nu, alltså i samband med detta ärende, är ju i realiteten omöjliggjord genom att motionerna har avslagits redan i förväg. I utskottsutlåtandet sägs emellertid ett par saker, som jag är tillfredsställd med. Utskottet vill nämligen framhålla vikten av att vid planering och projektering vederbörlig hänsyn tas till regionala och lokala synpunkter. Detta innebär dock inte något annat än att vägverket skall ta vederbörlig hänsyn vid planeringen av bl.a. städernas utbyggnad av trafiklederna, medan det däremot inte är meningen att städerna skall få möjlighet att direkt påverka vägverkets planering. Naturligtvis är det bra att utskottet har gjort detta uttalande, men man måste ju fråga sig på vilket sätt städer och kommuner särskilt i stockholmsområdet skall kunna påverka vägverkets planeringsarbete. Vi har alltså begärt en sådan utredning om regionala samarbetsorgan för att synpunkter om vägplanering bättre skall kunna komma fram, vilket är särskilt viktigt för stockholmsregionen. I ett annat avseende är jag angelägen att rätta mig. Jag sade nämligen i diskussionen för 14 dagar sedan att Lidingöbron, som ju i hög grad angår mig, försummas av statsmakterna. Detta påstående är inte riktigt. Jag har sedermera fått upplysningen att vägverket har gått med på en specialdestination till förmån för Lidingöbrons byggnad. Jag hoppas nu att bron så snart som möjligt skall bli färdigställd. Det finns alltså ingen anmärkning för dagen mot vägverket, och rätt skall vara rätt, Jag vill därför korrigera mig på den punkten. Jag har, herr talman, i dag inte något yrkande i detta ärende.

Herr talman! De föreliggande motionerna berör ju väsentliga och viktiga frågor inom flygsäkerhetens område. Jag tar såsom exempel samordningen av de civila och militära trafikledningssystemen, utbildningen av trafikledare, frågan om luftrummets utnyttjande och ljusutrustningssystemen vid våra flygfält. Jag är övertygad om att dessa motioner, därest de hade blivit behandlade av vårriksdagen, även skulle ha bifallits av riksdagen. Nu uppsköts behandlingen av motionerna till höstriksdagen. Realbehandlingen i utskottet har emellertid låtit vänta på sig, närmast i avvaktan på att departementschefen skulle vidtaga åtgärder. Först den 11 november togs frågan upp i konselj, och beslut om en utredning fattades. I det läget var det dags för utskottet att slakta motionerna. Herr talman! Jag vill med detta inlägg nu uttala den förhoppningen att den tillsatta utredningen skall arbeta med större skyndsamhet än som präglat dess tillsättande. Utredningen har förvisso många och svåra problem att brottas med, men dessa väsentliga trafiksäkerhetsfrågor måste snarast bringas till sin lösning.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

Herr talman! Det föreligger här en rad motioner som rör översyn och avveckling av dyrortsgrupperingen. Den statliga grupperingen avser som bekant numera endast löner, eftersom den har avskaffats beträffande skatter och hyror. De nuvarande förhållandena har med rätta kritiserats. Stora brister vidlåder den nu aktuella grupperingen. En undersökning visar nämligen att t.ex. i ortsgrupp 4 placerade orter är dyrare än orter i grupp 5. I de lägsta löneklasserna är av naturliga skäl skillnaden störst mellan den lägsta och den högsta dyrorten. Det är alltså de lågavlönade som träffas hårdast i detta sammanhang. Detta är en gammal fråga, och det har klagats mycket över den under årens lopp. Sedan strax efter sekelskiftet finns det en viss gradering inom den statliga sektorn. 1939 fastställdes antalet ortsgrupper till nio. Sedan har det successivt skett en minskning till nuvarande tre lönegrupper. 1957 års ortsgrupperingsutredning förordade bland annat att hela lönegraderingen borde slopas och att förhandlingar borde komma till stånd rörande principerna och formerna för lönedifferentieringen. I det nu träffade avtalet bygger man på treortsgrupperingen för åren 1966—1968. Vi har alltså bundit oss för tre år framåt, och frågan ligger sålunda nu på förhandlingsplanet. I reservationen framhålls att det är anmärkningsvärt att den prisgeografiska undersökningens resultat inte har fullföljts. Detta resultat går ju ut på att grupperingen bör avskaffas eller i varje fall avsevärt modifieras. Reservanterna anser att riksdagen skall uttala sig för att frågan om lönegrupperingens avveckling bör aktualiseras i samband med kommande löneförhandlingar. Herr talman! Jag ber med dessa få ord att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 154 omfattar ju två moment. När det gäller löneanslagen föreligger inga delade meningar, men i fråga om utskottets hemställan under B har en reservation avgivits. Detta moment behandlar ett stort antal motioner beträffande den statliga dyrortsgrupperingen. Den frågan har ju diskuterats otaliga gånger i riksdagen. Födelseåret för det statliga dyrortssystemet kan närmast anges till 1919, då en i fem ortsgrupper konstruerad skatteskala infördes, och till 1922 då man fastställde sju dyrortsgrupper för statens tjänstemän. Anledningen till att detta system infördes torde ha varit krisförhållandena efter första världskriget, då livsmedelstillförseln till de större städerna var otillfredsställande med höga priser som följd. Sedermera utjämnades livsmedelspriserna, men som skäl för dyrortsgrupperingens vidmakthållande anförde man då de höga byggnadskostnaderna med åtföljande höga hyror, ett fenomen som ju i sig självt var produkten av en alltför stark och hastig koncentration av befolkningen till de stora tätorterna. Centerpartiet och dess föregångare har under decennier kritiserat dyrortssystemet och menat att levnadskostnaderna inte haft den spännvidd mellan »dyra och billiga orter» som dyrortssystemet varit byggt på. Systemet har medverkat till en alltför stark koncentration till stora tätorter, vilket i och för sig skapat överefterfrågan och bromsat en utjämning av prissituationen i landets olika delar. Systemet har också varit orättvist mot befattning havare ute i landsorten. Kritiken mot systemet ökade efter hand ute i landet, och man har även fått till stånd en avveckling steg för steg. Sålunda har skattegrupperingen och delvis lönegrupperingen avvecklats i olika etapper. Motionerna i frågan under senare år har avslagits med motiveringen att man avvaktade en ny prisgeografisk undersökning om dyrheten i olika delar av landet. Den utredningen avgav ett delbetänkande i slutet på 1965. Där konstaterades att skillnaden i levnadskostnader mellan olika orter inte alls är så stor som man tidigare antagit. Utredningen har satt dyrhetstalet för Stockholm till 1000 och man kan konstatera att genomsnittet för landet som helhet ligger på 1003, således högre än för högsta dyrort som är Stockholm. Man har funnit att drygt 90 procent av befolkningen bor i kommunblock med dyrhetstal mellan 940 och 1059. Det har också visat sig att flera orter i tredje ortsgruppen har ett kostnadsläge som överstiger kostnaderna i högsta dyrort. Utredningen visar klart, att skäl för en dyrortsgruppering inte längre föreligger. Denna undersökning har verkställts efter beslut av riksdagen. Önskemålet har varit att få ett underlag för omprövning av dyrortsgrupperingen. Därför är det väl motiverat att riksdagen också uttalar sig beträffande avvecklingen. Sedan undersökningen offentliggjordes har opinionen mycket kraftigt uttalat sig för en översyn och eventuellt en avveckling; i varje fall borde en tidtabell för systemets avveckling läggas upp. En tämligen enstämmig presskör inte minst från socialdemokratiskt håll ute i landet, liksom uttalanden från flera fackförbund och centrala organisationer, har gått i den riktningen att tiden nu vore mogen för systemets avveckling. Man förväntade att frågan skulle lösas i årets avtalsförhandlingar, och besvikelsen blev stor när så inte skedde. Hur ohållbar dyrortsgrupperingen är visas bland annat av att staten måst betala löner efter ortsgrupp 5 när det gällt utflyttning av företag från Stockholm till andra delar av landet som legat i lägsta ortsgruppen, för att över huvud taget personalen skulle följa med. Orättvisorna speglas också däri att lönegrupperingen är större när det gäller de lägre lönegraderna men successivt tonas ned när det gäller högre lönegrader för att helt försvinna beträffande de högst avlönade befattningarna. Nu är avtalsförhandlingarna avslutade för en period av två år framåt. Reservanterna anser det emellertid påkallat att riksdagen uttalar sig för att en avveckling bör aktualiseras i samband med kommande löneförhandlingar. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som föreligger i ärendet.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt om dyrortsgrupperingens vara eller icke vara. Det är en fråga som det inte finns någon anledning att diskutera i detta sammanhang, helt enkelt av det skälet att frågan om ortsgrupperingen numera är en avtalsfråga, alltså en fråga som skall vara föremål för överläggningar parterna emellan. Reservanterna anser att det måste betecknas som anmärkningsvärt att den prisgeografiska undersökningen inte fullföljdes med avseende på lönegrupperingen. Detta uttalande är felaktigt. Hade man vid de avtalsförhandlingar som nu har pågått mellan statens avtalsverk och de olika parter som verket har att förhandla med velat begagna sig av resultatet från den prisgeografiska undersökningen, hade det givetvis stått var och en fritt att göra det. Fröken Andersson säger att det nu varande systemet har stora brister, och det är klart att den saken kan diskuteras. Hon säger också att det är de lågavlönade som drabbas hårdast. Men, fröken Andersson, det finns väl lågavlönade inom alla ortsgrupper, inte bara inom en enda? Fröken Anderssons påstående är väl därför inte riktigt. Det väsentliga är emellertid att detta är en fråga som bör avgöras av arbetsmarknadens parter. Det kollektivavtal som nu senast har träffats gäller under en treårsperiod. Jag har inte några exakta uppgifter om vad en sådan avveckling som man nu talar om skulle komma att kosta, men det rör sig säkerligen om mellan 400 och 500 miljoner kronor. Det är väl mycket möjligt att arbetstagarparterna vid förhandlingarna anser att dessa pengar kan användas på ett annat sätt, och det må det väl vara dem obetaget att träffa uppgörelse härom. Enligt utskottsmajoritetens mening finns det inte något skäl att riksdagen skall på något sätt binda parterna när det gäller de kommande avtalsuppgörelserna. Det vore i allra högsta grad oklokt att göra på det sättet. Herr Olsson hänvisade till opinionen ute i landet, även från fackföreningshåll. Vi skall dock hålla i minnet att det här uteslutande är fråga om de statliga lönerna. Vad som sker på den privata sektorn och vad som gäller eventuella grupperingar inom den sektorn kan givetvis riksdagen inte på något sätt befatta sig med. Herr Olsson säger att man hade hoppats att denna fråga skulle lösas vid årets avtalsrörelse och att man känner en mycket stor besvikelse över att så inte blev fallet. Ja, då finns det ju alla skäl för vederbörande att vända sig till sina respektive organisationer och där påpeka att det finns ett starkt önskemål om en ändring på den här punkten. Det är på den vägen en ändring måste ske, alltså i samband med kommande avtalsförhandlingar.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

Herr talman! Det är klart att vi hoppas att denna fråga kommer att lösas under nästa förhandlingsomgång. Det ligger makt uppå att frågan redan nu tas upp till undersökning och diskussion hos berörda parter. Eftersom riksdagen Mar fört in detta system i vårt land och beslutat i ärendet ett otal gånger, hade det dock varit allra bäst om riksdagen först hade löst denna fråga och avskaffat dyrortsgrupperingen. Den torde såvitt jag förstår vara ganska svår att komma till rätta med i löneförhandlingarna. Därom vittnar ju resultatet i år. Det är i och för sig inte så anmärkningsvärt att riksdagen tar upp frågor på arbetsmarknaden. Vi har självklart den uppfattningen att dessa frågor skall skötas av arbetsmarknadsparterna utan påverkan, men riksdagen har helt nyligen t.ex. beslutat om förbättringar på sjukförsäkringsområdet. I och för sig är det ingen skillnad. Här föreligger varje år ett stort antal motioner och uttalanden från olika håll ute i landet. En opinion gör sig till tolk för brister i samhället, och därför finns det också anledning för riksdagen att yttra sig i frågan.

Herr talman! Jag skall ta upp en annan fråga än den mycket intressanta frågan om dyrortsgrupperingen, där jag som medreservant i allt väsentligt kan instämma i vad övriga reservanter här anfört om önskvärdheten att dyrortsgrupperingen aktualiseras vid kommande löneförhandlingar. Men jag kan också instämma med herr Söderberg på en punkt, nämligen att det råder enighet om att detta är en avtals fråga. Enligt min uppfattning kan emellertid arbetsgivaren-staten myc ket väl aktualisera dyrortsgrupperingsfrågan vid kommande löneförhandlingar. Det är ju inte som herr Söderberg antydde fråga om ett dekret, utan det är ett önskemål från arbetsgivarens sida som skulle komma till uttryck, därest det gjordes ett sådant tillkännagivande som innefattas i reservationen. Men, herr talman, detta är inte anledningen till att jag har begärt ordet i detta sammanhang. Den fråga jag syftar på är den som egentligen föranlett detta utlåtande, nämligen Kungl. Maj:ts begäran om anslag för täckning för beräknade merkostnader för löner och pensioner m.m. Jag har visserligen ingen annan mening än den att riksdagen nu är tvungen att bevilja dessa pengar, och därvidlag biträder jag utlåtandet i denna del, men det hindrar inte att jag vill ge uttryck åt att jag är högst otillfredsställd med att behöva finna mig inmanövrerad i det läget att vara tvungen påyrka medelsanvisning av dessa väldiga penningbelopp. Såsom framgår av yrkandena rör det sig sammanlagt om inte mindre än 850 miljoner kronor. Detta är dock ingalunda allt. Av den till utlåtandet fogade bilagan kan man utläsa betydligt högre siffror, och inte heller de är så höga som de kommer att bli när allt som rätteligen hör hit blivit medtaget. Dessutom är siffersammanställningen i bilagan missvisande. Men det betyder mindre eftersom ingen numera tar statistik alltför högtidligt. Det är ju så, herr talman, att så länge vi diskuterar i 1000-tal kronor och därunder är det fråga om pengar, men så snart vi kommer in på miljoner, då blir det statistik, och det går på något sätt över våra huvuden. De miljoner, nej de miljarder, som det i detta utlåtande är fråga om är — för att uttrycka saken litet mindre högtidligt och mera rakt på sak — ingenting annat än räkningen till statsverket för årets lönerörelse. Och det är, herr talman, en så dyr räkning för det skattebetalande svenska folket att den inte bör få gå opåtalt förbi. Som jag sade begärs det anslag på driftbudgeten med 850 miljoner kronor. Därtill kommer emellertid de utgiftsökningar som drabbar affärsverken så att staten som arbetsgivare i själva verket fram till utgången av detta kalenderår krävs på 1270 miljoner kronor för betalning av lönestegringarna. Då är ändå inte utgifterna för undervisningens nya löneplan medräknade. Denna har uppgivits skola kosta så mycket att totalsumman inklusive denna plan ligger över 11/2 miljard kronor för år 1966. För kalenderåret 1967 åter tillkommer ytterligare i runt tal 450 miljoner kronor, vilket betyder omkring 2 miljarder kronor i förhållande till startläget, och för kalenderåret 1968 blir det ytterligare bortåt en halv miljard kronor, vilket gör sammanlagt 21/2 miljarder kronor. Totalkostnaden för lönerörelsens treårsavtal blir alltså i runt tal 6 miljarder kronor och inte 2,2 miljarder kronor som en aningslös och ouppmärksam läsare av bilagan eventuellt skulle kunna förledas till att tro. Den som möter sådana siffror kan känna behov att fråga sig hur detta gått till och vad det är som hänt. Åtminstone har jag känt det så. Jag tycker att också andra borde kunna se bakåt för ett kort ögonblick och reflektera ett tag över denna rörelse och dess efterbörd samt ställa den rimliga frågan: Var det nödvändigt att sätta i gång hela denna lönevals? Jag vill uppmana kammarens ledamöter att söka erinra sig hur det såg ut i landets ekonomi i fjol höst, för tolv månader sedan, när vi var tillsammans här. Även om allt visst inte var bra, så blomstrade ändå vårt lands ekonomi i väsentliga hänseenden. Vad som då diskuterades var om och hur man skulle dämpa aktiekursernas i och för sig ganska måttliga stegring — en lätt sak att avklara genom ett antal nyemissioner och en rätt-tidig räntehöjning. Alla hade arbete, och bostadsbyggandets problem gällde, om man hade eller inte hade byggt några tusen lägenheter mer eller mindre än det program riksdagen fastlagt. Det var full sysselsättning, och statsfinanserna var i så god ordning att finansministern med stolthet kunde framhålla att statsskulden kunnat nedbringas. Visserligen syntes moln vid horisonten i det att priserna steg och bytesbalansen hastigt försämrades, men ändå var det något idylliskt i det hela, i varje fall jämfört med nu, och varningar som då avhördes sköts behändigt åt sidan. Hur ser det ut i dag? Kan alla känna sig trygga i sina jobb? Kan företagaren känna sig lugn för att det skall finnas pengar i kassan till nästa löneutbetalning? Kan jordbrukaren vara säker på sin gård och sköta sina djur som vanligt? Hade vi inte 17 000 arbetslösa helt nyligen enligt statistiken, och befarar man inte att ha 50 000 arbetslösa i januari? Aktiemarknadens kurser har fallit 20 procent, och en femtedel av förmögenheten på börsen har därmed gått upp i rök. En missriktad aktievinstbeskattning har som lök på laxen smaksatt anrättningen. Kapitalmarknaden är uttorkad som en flodbädd i öknen. Kreditmarknaden sägs vara desorganiserad och inte fungera till belåtenhet, i synnerhet inte för byggarna när det inte finns några pengar. Nu är det inte fråga om några tusen bostäder mer eller mindre, utan nu gäller det ett bortfall av minst 10 000 lägenheter för i år, och bakom oss har vi en lockout och en strejk med kvardröjande ilska och bitterhet hos de berörda. Riktigt övertygad är jag inte heller om att det s.k. utfallet av lönerörelsen har skapat den tillfredsställelse hos LO-anslutna löntagare som väl ändå varit avsikten. Jag har i varje fall inte velat ha det på detta sätt, och jag har inte bara tidigare utan dessutom i rätt tid framfört alternativa förslag och kritiserat den ekonomiska politik som förts i landet. Självfallet kan inte en så viktig fråga som lönepolitiken och löneoch inkomstutvecklingen över huvud taget lämnas utanför en debatt om ekonomisk politik. Hela oppositionen har gjort en samlad hänvändelse till regeringen att ta initiativ till samråd i denna allt överskuggande fråga. Vår i egna men inga andras ögon allvisa regering har dock avvisat alla förslag i den riktningen. Det skulle inte bli mer än 6 procents ökning av lönesumman, sade finansministern i våras, eller kanske någon procent mer, tillade han i andra kammarens remissdebatt i januari. Det blir 11 1/4 procent enligt konjunkturinstitutet, och 12 procent, om jag minns rätt, enligt den mening som Landsorganisationens ordförande hyser. Detta är sakkunskapens mening i dag. Gör det i nationens miljardrullning ingen skillnad med några miljarder mer eller mindre i dessa angelägenheter? Tydligen gör det inte det för socialdemokraterna. Det kan vi se på dagens ärende där det rör sig om inled ningen till anslagskrav på miljardbelopp. Min stora fråga är: Varför avvisade socialdemokraterna vår begäran om samråd i lönefrågan när ännu tid fanns att ta upp den? Var ämnet för brännbart under ett år med allmänna val? "Trodde socialdemokraterna att de skulle kunna förlora valet om de tagit det begärda initiativet till samråd? Nu har de förlorat det i alla fall. Eller befarar socialdemokraterna att det skulle ha gått ännu sämre om de tagit det samråd som oppositionen önskade? Jag vill sluta nu, herr talman, men jag vill ställa frågorna: Vad tjänar det till med dessa lönerörelser? Vad är det för mening med dem? Vad tror man sig nå med dem? Vet herrarna i regeringen själva vad de vill i den ekonomiska politiken såsom de nu för den?

Herr talman! Jag skall givetvis inte ta upp någon stor ekonomisk debatt med herr Åkerlund när det gäller dessa frågor. Han har ju tyckt att det har varit lämpligt att begagna tillfället att få till stånd en debatt — eller i varje fall att uttala sin oförgripliga mening — om dessa saker. Men nu ligger det ju till på det sättet, att herr Åkerlund liksom jag är ledamot av riksdagens lönedelegation, och där har han ju alla tillfällen, när vi nu rådfrågas om dessa avtal, att framföra sina åsikter. Men de tongångar som vi hörde nyss har herr Åkerlund över huvud taget inte framfört i detta sammanhang. När herr Åkerlund nu talar om hur dyr räkningen blir för det skattebetalande folket, anser jag att det borde ha varit ett tillfälle för herr Åkerlund att just då reagera och säga sin mening. Det har han sålunda inte gjort. Vidare frågar herr Åkerlund: Var det nödvändigt att sätta i gång denna lönevals? Jag tror att det vore lämpligt, om herr Åkerlund bl.a. begagnade sitt inflytande till att inom sin organisation SACO framföra dessa synpunkter — det skulle säkerligen vara mycket välgörande. Jag vill därefter bemöta herr Ferdinand Nilsson. Han talar om herr Söderbergs »suveräna likgiltighet» för FN:s resolutioner när det gäller de mänskliga rättigheterna. Jag har över huvud taget inte tagit ståndpunkt till det rättfärdighetskrav, som herr Nilsson med sådan patos här framfört. Ty jag anser, herr Nilsson, att löneförhandlingarna bör klaras av mellan de olika parterna och att man i det sammanhanget bör framföra allt som kan anses vara rättfärdighetskrav. Jag undrar, mina vänner här i kammaren, hur det skulle se ut, om vi under herr Nilssons ledning skulle avgöra vad som är rätt och rättfärdigt i vårt samhälle! Jag tror att det skulle bli mycket svårt, och framför allt tror jag att det skulle vara alldeles otänk bart, att vi här i riksdagen skulle kunna säga att just den och den inplaceringen i den och den lönegraden skulle vara riktig och rättfärdig. Det finns naturligtvis inte några möjligheter för oss att förfara på det sättet, utan här måste det enligt riksdagens beslut överlåtas på vederbörande parter att träffa en uppgörelse. Herr Nilsson säger vidare — och det visar ju att han som vanligt inte lyssnar så mycket på vad som sägs — att jag skulle ha anfört att det inte kommit några krav från arbetsgivaren. Jag har inte talat om några krav från arbetsgivaren, utan kraven bör givetvis komma från vederbörande löntagare. Jag tycker nog att det är malplacerat att ta upp frågan om lokalisering i detta sammanhang. Jag kan inte förstå att de nuvarande förhållandena beträffande lokaliseringsåtgärder på något sätt visar, att ortsgrupperingen i detta sammanhang skulle spela någon roll. Det är helt andra saker som har betydelse i detta sammanhang. Det gäller framför allt att skaffa glesbygderna möjlighet att få industrier av olika slag. Ortsgrupperingen har inte något som helst med den saken att göra. Rätt belysande när det gäller frågan om tillgången på arbetskraft är att erinra sig situationen när SJ friställt folk i Norrbotten på grund av svårigheterna att försälja malm. Det visade sig att på den plats, Stockholm, där man på grund av ortsgrupperingen har de högsta lönerna, hade man också den största bristen på arbetskraft och den största svårigheten att få folk till de tjänster som behöver tillsättas. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Söderberg har här i kammaren tagit upp frågan om mitt medlemskap i lönedelegationen. Jag vill då lämna den upplysningen, att jag inte bara är ledamot av lönedelegatio nen utan också ledamot av bankoutskottet. I bankoutskottet hör frågor av det slag som jag här nämnt också hemma, och i bankoutskottet har jag agerat, liksom även i denna kammare, när det gäller riktlinjerna för den ekonomiska politiken över huvud taget. Det har inte i och för sig funnits någon anledning att från min sida i lönedelegationen söka ingripa i en pågående avtalsrörelse. Det vore ju som om jag — för att ta en liknelse — skulle sticka ut handen i en hiss som befinner sig på väg upp. Resultatet skulle endast bli att handen slets av men att hissen inte stannade. Däremot kan det finnas anledning att låta bli att gå in i hissen eller att trycka på knappen för färd upp. Vad sedan angår frågan om SACO vill jag säga, att jag inte är ansvarig för SACO:s politik. Det kanske kan intressera herr Söderberg att veta, att när jag i bankoutskottet agerat för andra riktlinjer i fråga om löneoch inkomstpolitiken har SACO avstyrkt mina propåer i det hänseendet. Detta är dock en fråga som i sammanhanget enligt min mening är totalt ointressant för själva frågeställningen. Det är inte riksdagsmännen, som skall låta sig bestämmas av vad näringsorganisationerna tycker i det ena eller andra fallet, utan riksdagens uppgift är att ange de allmänna riktlinjerna för landets ekonomiska politik. Herr Söderberg säger, att han inte vill diskutera den ekonomiska politiken i dag. Jag har ingen invändning mot det. Jag hade i själva verket inte heller väntat att herr Söderberg skulle vilja göra det. Vad som aktualiserade mitt inlägg är det förhållandet, att här nu presenteras en räkning på miljardbelopp och att just nu det lämpliga tillfället är inne att ställa just de frågor som jag har ställt om meningsfullheten i den ekonomiska politik som regeringen för på det här planet. Det är det regerande partiets ekonomiska politik som vi i oppositionen har anledning att ta ställning till och kritisera när någonting håller på att gå galet. I detta läge skall vi också komma ihåg att vi i dag befinner oss i början av december. Om ungefär en månad kommer finansministern att presentera nästa års finansplan. Jag tycker det vore mycket lämpligt om finansministern tog upp en diskussion om denna fråga i finansplanen. Det finns inget bättre tillfälle att framföra ett önskemål av just det slag som jag här har gjort än i en debatt, där det rimligen hör hemma, och vid behandlingen av ett ärende som är av verklig storleksordning, nämligen här föreliggande anslagsyrkande om väldiga penningbelopp.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

Sedan vill jag bara till herr Ferdinand Nilsson säga, att jag naturligtvis alltid är tacksam över hans kärleksfulla ord, även om de bara är små, små ord av kärlek. De stora orden av kärlek har jag väl inte väntat mig från herr Nilsson. Men när han säger att det gäller att ta bort »det här eländiga systemet» för att få rättfärdighet, så tror väl ändå inte herr Nilsson själv att vi skall kunna komma fram till en absolut rättfärdighet beträffande lönesystemet, oavsett vilken dyrortsgruppering vi får eller om vi inte får någon sådan alls.

Herr talman! Riksdagen har under nagra år haft att behandla förslag om en utredning av frågan om förläggningen av LKAB:s huvudkontor. Kontoret ligger som bekant här i Stockholm. Skäl har emellertid anförts för att förlägga det till Norrbotten, där LKAB:s verksamhet bedrives. Liksom tidigare har statsutskottet nu avstyrkt motions kravet med en hänvisning till att företagsledningen inom LKAB inte har ansett en utredning erforderlig utan förklarat sig nöjd med nuvarande förhållanden. Också enligt reservanternas uppfattning bör man fästa vikt vid företagsledningens bedömning av frågan. Det är naturligt att i första hand effektivitetssynpunkter anlägges. Det finns dock en hel rad skäl för att huvudkontoret bör förläggas till Norrbotten. Till dessa hör de psykologiska och lokaliseringspolitiska motiven. Befolkningen i Norrbottens län tillmäter frågan om huvudkontorets förläggning stor betydelse, vilket inte minst visats i de remissyttranden som inhämtats från länet. Det är inte alldeles självklart att ett storföretags huvudkontor måste förläggas till Stockholm. Det finns tvärtom exempel på att en förflyttning till produktionsorten även ur effektivitetssynpunkt har givit lyckade resultat. Det kan därför vara skäl att närmare överväga vart huvudkontoret bör förläggas. En utredning av denna fråga kan knappast anses såsom ett ingrepp av otillbörligt slag i LKAB:s organisation. Riksdag och regering har ofta att ta ställning till frågor av genomgripande betydelse för statsföretag. En utredning av frågan om förläggningen av LKAB:s huvudkontor skulle med säkerhet ses med största intresse av de anställda inom LKAB och av befolkningen i norra Sverige. Någon särskild anledning för företagsledningen att motsätta sig en sådan utredning torde knappast föreligga. Eftersom det inte är fråga om annat än att skapa ett ökat bedömningsunderlag för beslut i riksdagen anser jag det i högsta grad befogat att en utredning kommer till stånd på sätt som reservanterna har föreslagit. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Såsom framgick av den föregående talarens anförande har denna fråga flera gånger varit uppe till behandling. Redan år 1956 behandlades problemet och då framhölls det att frågan i framtiden kunde tas upp till förnyad prövning. Både den Eckerbergska lokaliseringsutredningen år 1963 och den Näslundska utredningen ansåg att en förläggning till Norrbotten skulle vara fördelaktig ur olika synpunkter.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hade ungefär samma synpunkter och framhöll, att det var av betydelse att största möjliga del av kontorets personal placerades i länet. Luleå stad fasthöll vid sin tidigare uppfattning att huvudkontoret borde placeras i Norrbotten. Tidigare spelade skattesynpunkten en väsentlig roll. Nu är den frågan inte av nämnvärd betydelse och kan därför utmönstras ur resonemanget. Vid föredragningen i femte avdelningen blev det klart för oss, att ledningen för LKAB anser, att huvudkontoret bör vara placerat i Stockholm. Det kan ju synas som om detta inte är en stor fråga, men den kan ha betydelse av psykologiska och lokaliseringspolitiska skäl, och vi reservanter anser att dessa också bör tas med i betraktandet. Därför yrkar vi i reservationen på en skyndsam utredning under medverkan av företagets ledning och representanter för Norrbottens län. Vid föredragningen i avdelningen sade företagets chef ordagrant följande, vilket jag fann mycket intressant: »Den årligen upprepade publicitet som motioner om huvudkontorets förflyttning medför är ägnad att skada företaget.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
Herr talman! Jag skall inte ta alltför lång tid på mig för att gå in på något slags historieskrivning i detta ärende, men jag har ändå anledning att något beröra varför vi motionärer ständigt återkommer med denna fråga. Jag skall då i första hand anknyta till vad fröken Andersson nämnde om riksdagens beslut år 1956, som innebar att huvudkontoret i, som man sade, dåvarande läge skulle förläggas till Stockholm.

Skälet till motionen år 1964 var att vi 1963 fick klart för oss att man inom LKAB:s ledning utredde frågan om byggandet av ett nytt stort kontorskomplex här i Stockholm för sitt huvudkontor. Jämsides härmed pågick år 1963 inte mindre än två särskilda lokaliseringsutredningar, nämligen såväl landshövding Näslunds som landshöv ding Eckerbergs, och båda utredningarna avlämnade sina betänkanden detta år. Som bekant hade dessa båda utredningar framhållit med kraft, att det skulle vara i rikets intresse att arbeta för en aktiv lokaliseringspolitik och framför allt att minska trycket på Stockholm och andra större befolkningscentra genom att stimulera till ökad verksamhet i avfolkningsregionerna. Det är ju en sak som riksdagen också har accepterat. Med kännedom om tveksamheten vid 1956 års beslut om placering av LKAB:s huvudkontor var det väl inte underligt att man tittade litet närmare på vad utredningarna — framför allt den Eckerbergska — kommit till just beträffande den saken; den Eckerbergska utredningen sysslade ju direkt med frågan om statlig verksamhet. Och vad sade denna utredning? Jo, sammanfattningsvis att utredningen i motsats till LKAB:s ledning anser huvudkontorets förläggning i anslutning till en stor produktionsenhet »innebära fördelar ur ekonomiska och administrativa synpunkter». Utredningen ansåg vidare att kontakter och samarbete med de stora lokalförvaltningarna i Norrbotten borde kunna främjas, om LKAB:s huvudkontor förlades dit. Jag vill, herr talman, understryka att detta är ett uttalande från en statlig utredning, i vilken icke ingick någon representant från Norrbottens län. Den kan därför inte beskyllas för att se på dessa frågor ur någon speciellt norrbottnisk lokalpatriotisk synpunkt. Den Eckerbergska utredningens betänkande var föremål för remissbehandling hos länsstyrelsen i Norrbottens län, och dåvarande landshövdingen Näslund yttrade därvid att »erforderliga utredningar beträffande lokaliseringen av ASSI:s och LKAB:s huvudkontor till Norrbotten snarast bör fullföljas». Det främsta skälet till att huvudkontoret skall vara placerat i Stockholm — och det är det som LKAB-ledningen anser är hänsynen till försäljningsarbetet. Men, herr talman, försäljningen av LKAB:s produkter sker genom AB Malmexport. Däremot är det också nu för tiden, åtminstone för oss uppe i Norrbotten, väl känt att för att LKAB skall kunna sälja sin fosforrika malm måste ytterligare förädlingsprocesser skapas vid produktionsplatserna. Huvudkontorets intresse för detta arbete borde rimligtvis vara stort. Det borde också kunna gälla de rationaliseringsarbeten, som har skett och alltjämt måste ske såväl i gruvor som vid hamnanläggningar och inte minst vid exploateringen av nya malmfyndigheter och därmed följande projekteringsarbeten. Tyvärr har denna fråga aldrig fått prövas förutsättningslöst, och det är av det skälet vi har återkommit gång på gång. Majoriteten tillstyrker alltid vad LKAB-chefen herr Arne Lundberg anser utan att bry sig om vad någon annan tycker. Herr talman! Skulle vi inte nu en gång för alla försöka komma ifrån dessa våra fortsatta eventuella framställningar i detta ämne genom att följa reservanternas förslag? Jag ställer denna fråga och yrkar bifall till föreliggande reservation.

Herr talman! Herr Strandberg tror att utskottsmajoriteten helt och hållet anser detsamma som herr Arne Lundberg i dessa frågor. Men det är ju inte bara herr Arne Lundberg, som anser att huvudkontoret måste ligga kvar i Stockholm, utan det gör hela företagets ledning, och i den ingår som herr Strandberg vet en ganska god representation för Norrbottens län. Dessutom har = utskottsmajoriteten funnit att det avgörande måste vara naturligtvis också för Norrbottens befolkning att företaget skötes så effektivt som möjligt. Och härvidlag har företagsledningen åberopat så goda skäl för sin uppfattning, att utskottsmajoriteten inte funnit några skäl tala för att man inte skulle följa företagsledningen på denna punkt. Vad är det frågan om? Huvudkontoret i Stockholm har ett sextiotal anställda. Dessutom finns ett mycket stort kontor vid huvudföretaget uppe i Kiruna. Men det väsentliga i sammanhanget är ju försäljningen, som också herr Strandberg säger, och det har man fått erfara särskilt i år, då mycket stora svårigheter uppstått att få malmen såld. Svårigheter för befolkningen och företaget när det gäller sysselsättningen har därmed skapats. Försäljningen måste organiseras så effektivt som möjligt, och den sker tillsammans med Grängesbergsbolaget genom AB Malmexport. Av olika skäl måste man då i Stockholm ha kvar ett kontor med minst trettiotalet anställda. Därför skulle det vara fråga om att upp till Norrbotten förflytta ett trettiotal ledande män och kvinnor i företaget, som måste få mycket stora besvärligheter i samband med resor till Stockholm och andra orter. Åtskillig tid skulle spillas på det sättet. Därför har det klart och tydligt utsagts att det är effektivast att företaget har sitt huvudkontor placerat där det nu ligger. Herr Strandberg säger att huvudkontorets intresse för utvecklingsarbete borde vara en angelägen sak. Det är väl ändå inte herr Strandbergs mening — det tar jag för givet — att anklaga ledningen för LKAB för att inte visa ett mycket stort intresse för utvecklingsarbete när det gäller företagets produkter och dess verksamhet? Jag tror att alla som haft tillfälle att se hur företaget sköts och som t.ex. hade tillfälle att närvara vid jubileet förra året kan vitsorda, att ett mycket stort intresse i det avseendet har visats från företagets sida. Detta är en fråga som inte minst när det gäller norrbottensbefolkningen måste ses som en effektivitetsfråga. Här har hänvisats till yttranden från landstingets förvaltningsutskott och från länsstyrelsen. Både förvaltningsutskottet och inte minst Kiruna stad har deklarerat — och det är alldeles självklart — att man gärna ser att huvudkontoret flyttas till Norrbotten. Men man säger samtidigt att man givetvis mycket strängt måste hålla på att det avgörande måste vara vad som är lämpligast ur effektivitetssynpunkt. Detta gav förvaltningsutskottets ordförande klart uttryck för när han hade företräde inför femte avdelningen och där fick framföra sina synpunkter på denna fråga. Han förklarade att det självfallet inte finns något förvaltningsutskott eller någon länsstyrelse, som inte med största tillfredsställelse skulle hälsa att så många huvudkontor som möjligt förläggs till respektive län när det gäller olika företag. Men han förklarade samtidigt att den väsentligaste målsättningen måste vara vad som är lämpligt ur effektivitetssynpunkt. Fröken Andersson säger — och det är alldeles riktigt återgivet — att direktör Lundberg mycket starkt har betonat att dessa ständigt återkommande aktioner i allra högsta grad har varit ägnade att skada företaget. Jag tycker att man av den anledningen borde noga överväga om man skall fortsätta med dessa attacker mot LKAB då man nu har klart för sig att företaget härigenom skadas. Vi bör i stället gemensamt arbeta efter den linjen att LKAB skall vara ett så effektivt företag som möjligt. Därför bör vi inte, med de mycket starka skäl som anförts av företagsledningen, nu företa någon förändring. Jag ber, herr talman, med dessa ord att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag är minst lika underkunnig som herr Söderberg om att det här kanske bara rör sig om att flytta 20 å 30 personer. Den saken behöver vi inte diskutera. Jag är den förste att på det varmaste uttala mig för att LKAB har en försäljningsorganisation i stil med den ståndpunkt som riksdagen tog när vi helt nyligen diskuterade frågan om ett motsvarande företag, nämligen Norrbottens järnverk. Som herr Söderberg säkert kommer ihåg hade vi då en diskussion där vi uttalade oss mycket positivt för att ett försäljningskontor skulle förläggas till Stockholm. Jag har emellertid svårt att förstå, att man nu tar upp svårigheterna för ett huvudkontor att hålla kontakt med sitt försäljningsorgan i Stockholm. Det är väl inte, herr Söderberg, svårare att åka från huvudkontoret, var det nu ligger i Norrbotten, till Stockholm än tvärtom, Jag kan över huvud taget inte förstå varför man tar upp ett sådant problem. Dagsläget är ju i stället att ett mycket stort antal tjänstemän i Kiruna tvingas att ständigt vara på resande fot för att ha kontakt med huvudkontoret i Stockholm. Så är det verkliga läget. Sedan skall jag inte göra herr Söderberg ledsen genom att som jag gjorde sist läsa upp vad förvaltningsutskottet i Norrbotten har sagt. Herr Söderberg blev svarslös den gången, och jag tror att det blir samma sak i dag.

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för detta utskottsutlåtande har föreslagits vissa trafikinskränkningar i samband med övergången till högertrafik 1967. I syfte att förenkla förfaringssättet, t.ex. genom att slippa göra några ändringar i vägtrafikstadgan, har här föreslagits ett bemyndigande för Kungl. Maj:t att vidta erforderliga åtgärder, och på den punkten finns det inga delade meningar i utskottet. Detsamma gäller det bemyndigande som begärts för de föreslagna hastighetsbegränsningarna i samband med övergången. Även där är utskottet alltså enhälligt. Vad som har föranlett olika uppfattningar inom utskottet är närmast om vi skall säga någonting eller inte, alltså om vi skall ha en egen uppfattning eller nöja oss med att endast skicka det vidare. Bakgrunden till att det har blivit delade meningar i utskottet får väl närmast sägas vara det förslag som framlagts av högertrafikkommissionen när det gäller hastighetsbegränsningar och remissyttrandena i anledning av detta förslag. Högertrafikkommissionen föreslår när det gäller tätorter en hastighetsbegränsning på 30 respektive 40 kilometer per timme och för landet i övrigt en hastighetsbegränsning på 60 respektive 70 kilometer per timme. Den lägre hastighetsgränsen är avsedd att gälla de tre första dagarna och den högre hastigheten, alltså 40 respektive 70 kilometer, under tiden därefter — enligt förslag av högertrafikkommissionen minst en månad. Förslaget från högertrafikkommissionen har varit ute på remiss. Av de 29 olika remisserna är det endast fyra som direkt har tillstyrkt högertrafikkommissionens förslag om 30 respektive 40 kilometer under de tre första dagarna. Ang. fartgränser i De flesta av dessa remissorgan anser att fartgränserna under hela det inledande skedet — således även under de tre första dygnen efter omläggningen — bör vara 40 kilometer inom tätbebyggt område och 70 utanför sådant område. Till dessa remissinstanser hör bl.a. rikspolisstyrelsen, vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, nio länsstyrelser, Svenska stadsförbundet och flera sammanslutningar av trafikintressenter. Nu har jag ingen möjlighet att uitala mig om hur stor sakkunskapen är inom högertrafikkommissionen — och det skulle inte heller falla mig in att yttra mig om hur det kan ligga till på det området där. Däremot står det fullt klart att det inom de flesta remissinstanserna finns en sakkunskap som man inte kan frånkänna dem. De har erfarenheter på dessa områden, som är mycket omfattande och som går långt tillbaka i tiden. På deras trafikkunnande kan man knappast ta fel.

Man måste efter att ha läst dessa remissyttranden ställa sig mycket betänksam gentemot högertrafikkommissionens förslag. Man vill här skapa onormala förhållanden i ett läge, där man bör eftersträva att övergången sker så naturligt och friktionsfritt som det över huvud taget är möjligt. Detta gäller inte minst i tätorterna. På den punkten — när det gäller tätorterna — har f.ö. vägoch vatten, som i sitt yttrande har samlat en rad yttranden från olika trafikorganisationer, sagt: »Företrädare för den yrkesmässiga persontrafiken har uttalat starka betänkligheter mot en så låg hastighetsgräns som 30 km/tim. Man har bl.a. framhållit att den ifrågasatta gränsen är olyckligt vald med hänsyn till konstruktionen hos moderna bussar. Man fruktar också att transportkapaciteten därigenom skulle bli så nedsatt att vagnmateriel och personal ej skulle räcka till för behovet med stora förseningar och långa väntetider som följd.» Jag vill starkt understryka de synpunkter, som sålunda förts fram av expertisen.

Detta kommer att skapa en irritation bland både trafikanter och fotgängare som sannerligen inte kan vara till fördel i ett läge som säkerligen blir kritiskt under de första dagarna.

Jag vill säga att inte heller reservanterna tvivlar på vederbörande statsråds goda vilja, när denna fråga skall avgöras. Det är inte detta saken gäller — även vi reservanter vill ge Kungl. Maj:t fullmakt.

Vi är medvetna om att restriktioner är nödvändiga under en övergångstid, men man bör inte bruka större våld än nöden kräver. Det är nödvändigt med en smidig övergång, och det är nödvändigt att en övergång sker under så naturliga förhållanden som möjligt. Det är dessa synpunkter som reservanterna har velat föra fram, och som vi hoppas att vederbörande statsråd skall ta hänsyn till när han läser vad riksdagen anfört.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

Herr talman! Må det tillåtas mig att erkänna att jag vid genomläsandet av propositionen blev något villrådig om innebörden av Kungl. Maj:ts förevarande proposition nr 133 angående trafikstopp och trafikförbud i samband med övergång till högertrafik. Enligt formuleringen inhämtas allenast riksdagens yttrande i fråga om befogenhet för Kungl. Maj:t att besluta rörande dels trafikstopp och trafikförbud i samband med övergången, dels de hastighetsbegränsningar som är påkallade av övergången. I likhet med tredje lagutskottet har jag emellertid beslutat mig för att propositionen helt enkelt avser ett bemyndigande för Kungl. Maj:t att besluta i de hänseenden som berörs i propositionen.

Till dessa hör av olika anledningar hastighetsbegränsningarna, där högertrafikkommissionens förslag att under de tre första dygnen efter övergången inte tillåta högre hastighet än 30 km tim. utanför sådant utförligt redovisas och motiveras i propositionen. Ehuru det samtidigt omtalas, att kommissionens förslag till hastighetsbegränsningar är föremål för remissbehandling, får man väl förutsätta, att riksdagens ställningstagande i denna fråga blir bindande för Kungl. Maj:t. Det är av denna anledning, och då i varje fall fartgränsen 30 km/tim.

Vi var väl inte alldeles säkra på om inte 60 km tim. i tätort. Motiven har vi till en del redovisat i motionen. Under riksdagsbehandlingen har dessa kompletterats med en rad remissyttranden, som herr Jansson nämnde, där så gott som samtliga organ och i varje fall de på området sakkunniga stöder förslaget om 40 km/ tim. De stöder också en höjning från 60 till 70 km/tim. utanför tätort som maximigräns. Skälen behöver väl inte här upprepas. Låt mig bara erinra om att både säkerhetsskäl, vilka jag speciellt vill poängtera, och rent tekniska skäl, både maskintekniska och trafiktekniska, talar för att gränsen inte bör - sättas lägre än 40. Jag kan för kammaren i det sammanhanget berätta om en episod som jag var med om i Tyskland. Det var en manöver för några år sedan, då fartgränsen i ett stort område hade satts just till 30 km tim. Vid varje trafikknut där det stod en polis och dirigerade trafiken, svängde polismännen på sitt typiska sätt med batongerna och manade på att köra fortare. Det var en fartgräns på 30 km/ tim. som ingen höll, alla höll omkring 50—60. Ändå ansåg de polismän som ledde trafiken där att det gick för sakta. I detta sammanhang kan jag därtill inte underlåta att nämna att vägtrafikförordningens allmänna = föreskrifter gäller även under övergångstiden. Man har ju redan nu skyldighet att inte hålla högre fart än att man kan stanna omedelbart. Dessa bestämmelser har enligt riksdagens beslut skärpts. Skärpningen skall träda i kraft den 1 januari 1967 och gäller då kanske främst övergång för fotgängare och en större respekt för det röda stoppljuset. När man tar hänsyn till frågan om trafikomläggningen, bör man även ta dessa nya bestämmelser i betraktande. Sedan jag i mitten på 1930-talet genom en mycket otäck trafikolycka, som jag blev vittne till och som just var orsakad av att den ene körde vänstertrafik och den andre högertrafik, fått upp ögonen för såväl problemet högervänstertrafik som hastighetsproblemet, har jag vid alla tillfällen propagerat för övergång till högertrafik. Jag har hela tiden med stort intresse följt vad som hänt på den här fronten, och jag känner ett visst ansvar i denna fråga, även om jag inte hade tillfälle att vara med här i kammaren när övergången till högertrafik beslutades. Jag har samtalat med personer som varit med om trafikomläggningar både 1919, när Kanada gick över till högertrafik, och när Österrike genom Anschluss och den tyske diktatorn Hitlers beslut gick över till högertrafik. Av de samtalen har jag fått ut att det viktigaste är att man tar hela övergången så enkelt som möjligt. Övergången är faktiskt enkel, om man bortser från allt tekniskt arbete som måste utföras och blott ser till dem som för en enda gång måste byta system — de byter aldrig tillbaka, medan man däremot nu under en lång följd av år måst skifta från vänstertill högertrafik varje gång man passerat gränsen till Finland, Norge eller Danmark. Således menar jag att det inte skall vara flera eller hårdare inskränkningar än att man kan lära ut dem och kontrollera deras efterlevnad. En viktig sak är därvid att varje förare har framför sig en färgstark påminnelse om att köra till höger och att denna påminnelse är så placerad att även den mötande ser den och båda således är på det klara med varandra. Det skall råda ömsesidig klarhet om att den mötande har ett observandum. Detta är naturligtvis ingenting för riksdagen att uttala sig om, men vi ville i vår motion fästa uppmärksamheten på denna enkla men fundamentala sak i övergångspropagandan. Om det, vilket vi givetvis hoppas icke skall ske, dock händer olyckor kommer dessa icke att inträffa i den täta trafiken utan ute på de små vägarna, många gånger på enskilda vägar där det inte ens finns trafikmärken och där trafikanterna lätt glömmer bort att det har skett en omläggning till högertrafik, trots att det kan vara flera veckor efter omläggningen. Där är det således mycket viktigt att ingen bil får framföras ute i trafiken utan denna väl synliga uppmaning. Förarna i båda de mötande fordonen skall tydligt se denna uppmaning. När det gäller fartbegränsning anser jag att riksdagen, som jag tidigare sagt, klart bör ta ställning. Jag understryker där helt vad herr Jansson tidigare sagt. Jag får därför, herr talman, tillstyrka reservation 1 av herr Erik Jansson m.fl. till föreliggande utskottsutlåtande.

Herr talman! Jag skulle ha kunnat nöja mig med att i alla delar instämma i vad herr Jansson här tidigare har uttalat, men eftersom det ser ut som om dagens plenum inte kommer att draga ut på tiden så långt kanske det kan tillåtas att jag säger något ytterligare. Säkert vill alla ha en så god trafiksäkerhet som möjligt och alla är säkert intresserade av att sådana åtgärder vidtages som kan medverka till att övergången till högertrafik — en fullständig förändring av vårt trafiksystem — kommer att gå smidigt och bra den 3 september nästa år och tiden närmast därefter.

Jag anser för min del att detta förslag kommer att verka, som det här redan har sagts, ofördelaktigt ur flera synpunkter. Med denna hårda hastighetsbegränsning befarar jag att man kommer att uppnå resultat som man inte åsyftar. Vi får hoppas att hastighetsbegränsningen inte blir satt till 30 kilometer i timmen. Särskilt i våra större städer kommer det att bli en sådan trafikstockning och ett sådant stopp i trafiken, att högertrafiken kommer att få en mycket ofördelaktig start. Högertrafikkommissionen har sagt, och utskottsmajoriteten åberopar detta i sitt uttalande, »att det kan ifrågasättas om det kan vara välbetänkt att genom en mycket låg fartgräns ge ett speciellt drag av onaturlighet åt trafiksituationen». Genom bara förslaget till denna låga fartgräns har man starkt markerat att det är något mycket bekymmersamt och ytterst riskfyllt med denna övergång. Man skapar, som herr Jansson redan har uttalat, onaturliga förhållanden, då man i stället borde eftersträva en lugn och sansad övergång. Man skapar irritation. Dagen för högertrafikens införande närmar sig alltmer.

Någon uttalade vid tidpunkten för beslutet om övergång till högertrafik — inte här i riksdagen utan i annat sammanhang — att nu gällde det att fram till övergångsdagen föra en sådan upplysning och propaganda för reformen, att den stora allmänheten ser fram emot övergångsdagen som en stor fest och högtidsdag. Jag är allvarligt rädd för att det inte blir på det sättet utan att man i stället ser fram emot den dagen med oro och bekymmer. Med all respekt för högertrafikkommissionen och de vetenskapsmän man har till sitt förfogande vill jag påstå att man inte har lyckats lösa problemet att göra reformen populär. Det var stark majoritet och stor enighet i riksdagen när beslutet fattades om högertrafik, men procentuellt sett är det ute bland allmänheten alltjämt många fler som är motståndare till högertrafikomläggningen än det var bland riksdagens ledamöter. Det blev för min personliga del en mycket stor besvikelse när regeringen under första halvåret 1965 godkände högertrafikkommissionens förslag om att någon övningskörning i högertrafik inte skall få förekomma före övergångsdagen, inte ens på motorbanor. Skall svenskarna övningsköra i högertrafik, finns ingen annan möjlighet än att åka till grannländerna. Det borde vara ganska lätt att genom samarbete mellan myndigheterna, motororganisationerna och andra organisationer ordna den saken. Jag vill också ha sagt vid detta tillfälle — jag har sagt det tidigare — att om folk i den egna bygden fick tillfälle att själva pröva och konstatera hur lätt det är att köra i högertrafik, så skulle mycket av den tveksamhet och det motstånd som finns ha övervunnits.

Forskarna och vetenskapsmännen kommer med uttalanden av sådant slag på detta område att det finns anledning ställa frågan: Kör de bil själva? I det senaste söndagsnumret av Dagens Nyheter fanns en artikel med rubriken »Forskare avslöjar nya högerproblem>. Jag vill gärna föra några rader av den tidningsartikeln till dagens protokoll. I artikeln heter det: »Bilister som kör med vänsterstyrd bil kommer efter övergången till högertrafik att få svårigheter att avgöra var fordonets högra sida befinner sig i förhållande till vägkanten. Denna slutsats drar en grupp forskare som på högertrafikkommissionens uppdrag har undersökt förhållandet. Om det nya sidoläget bedöms som ogynnsamt kommer systematisk träning att krävas. Träning i körgårdar kan bli nödvändigt, men inte före dagen H.> I fortsättningen finns en annan rubrik: »Systematisk träning i körgård nödvändig.» Naturligtvis vet bilisterna i allmänhet var de har hjulen på bilen och detta på båda sidorna. Vad jag inte kan förstå är däremot hur man kan komma fram till den uppfattningen att en bilist som kör en vänsterstyrd bil — antingen han kör i vänstertrafik eller i högertrafik — kan vara mera rädd för vägkanten än för mötande fordon. Tidningsartikeln bygger på en sådan uppfattning. Om man läser hela tidningsartikeln, får man den uppfattningen att forskarna inte är så säkra på sin sak. Det talas om att det har gjorts simulatorprov som pekar i den riktningen att förarna är litet rädda för högra vägkanten. Det har också gjorts prov på körbana med 32 förare i åldern 19—40 år. även då var avståndet litet långt till högerkanten, sägs det. Men det framhålles också att resultaten kanske inte bör generaliseras, ty de 32 som körde på den där banan mötte inga bilar, och det fanns inga gångtrafikanter. Man är bara ense om en sak: Skall det anläggas särskilda träningsbanor för bilisterna, så att de lär sig hålla långt nog ut på höger vägkant, så blir det inte före den 3 september nästa år, ty någon övningskörning får inte förekomma före övergångsdagen. Det är icke att undra på att folk känner oro och bekymmer, när sådana här uttalanden sprids. Jag vill, herr talman, sluta mitt anförande med att yrka bifall till reservationen. Jag uttalar även den förhoppningen att regeringen, när den fastställer en hastighetsbegränsning vid högertrafikens införande, inte sätter hastighetsgränsen inom tätbebyggt områ de lägre än 40 kilometer i timmen. Jag hyser också en förhoppning att de som före Öövningsdagen vill övningsköra i högertrafik skall få tillfälle härtill.

Herr talman! I den aktuella propositionen har regeringen begärt riksdagens yttrande i fråga om befogenhet för Kungl. Maj:t att besluta rörande dels trafikstopp och trafikförbud i samband med övergången till högertrafik, dels de hastighetsbegränsningar som är påkallade av övergången. Beträffande den första delen, trafikstopp och trafikförbud, föreligger inte några meningsskiljaktigheter, men i fråga om hastighetsbegränsningarna under den närmaste tiden efter övergången har reservationsvis framförts förslag om att riksdagen inte blott skall bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta i det avseendet utan även göra vissa uttalanden om vilka hastighetsgränser som bör väljas. I propositionen har inte redovisats fullständigt material för bedömande av den frågan utan bara det från högertrafikkommissionen framförda förslaget, som går ut på — vilket redan är nämnt här — att man under de tre första dygnen efter övergången inte bör tillåta högre hastighet än 30 kilometer i timmen inom tätbebyggt område och 60 kilometer i timmen där utanför. Efter dessa tre dygn bör hastighetsgränserna enligt högertrafikkommissionen höjas till 40 respektive 70 kilometer i timmen. Högertrafikkommissionen gör dock ytterligare ett tillägg till detta, vilket bör observeras i sammanhanget. Högertrafikkommissionen föreslår nämligen att man inom tätbebyggt område för särskilda gator och vägar skall kunna medge högre hastighet genom lokal trafikföreskrift. Eftersom bara högertrafikkommissionens framställning redovisas och inte de infordrade remissyttrandena, är det ganska klart att regeringen med pro positionen inte har avsett att från riksdagen få något yttrande beträffande själva fartgränserna. I detta avseende har jag sålunda en annan uppfattning än herr Skårman. Utskottet har emellertid nu med anledning av de väckta motionerna kompletterat det föreliggande materialet så till vida, att utskottet har tagit del även av de remissyttranden som har avgivits över högertrafikkommissionens = förslag. Såsom framgår av utskottsutlåtandet och som närmare har redovisats av särskilt herr Jansson har åtskilliga remissinstanser yrkat på att hastighetsgränserna även under de tre första dygnen bör vara 40 respektive 70 kilometer i timmen. I utskottsutlåtandet har i korthet redovisats de skäl som talar för det och eller det andra alternativet. Däremot har utskottet inte någon kännedom om vilken bedömning regeringen har gjort eller kommer att göra med stöd av det samlade materialet.

Det är därför fel att säga att utskottet har uttalat företräde för <högertrafikkommissionens förslag liksom att propositionen innebär något sådant ståndpunktstagande. Utskottet har bara velat framhålla, att hänsyn till trafiksäkerhetens krav i främsta rummet bör vara vägledande och påpekat att fotgängarnas problem bör ägnas särskild uppmärksamhet. Om man bedömer frågan så att man genom den lägre hastighetsgränsen kan undvika en del olyckor, bör man väl ta de olägenheter för den allmänna samfärdseln under två vardagar som kan följa därmed. Ett sådant sätt att se på saken är väl också bäst förenligt med den inställning som framkom i herr Sveningssons uttalande. Det är väl dock viktigare att begränsa olyckorna än att göra dagen H till en folkfest. Dessutom bör påpekas att högertrafikkommissionens förslag innefattar möjlighet att på t.ex. de större tillfartslederna till en tätort tillåta en högre hastighet än den som skall gälla på de egentliga bostadsoch affärsgatorna. Eftersom utskottets ståndpunkt är att man inte från riksdagens sida bör uttala sig i frågan, har jag inte anledning ingå i debatt angående de skäl som talar för eller emot de båda alternativen. Jag kan i och för sig naturligtvis förstå de anförda skäl som talar för högre hastighetsgräns, men hur avvägningen bör utfalla när alla skäl för och emot skall bedömas är inte så lätt att avgöra. Det är emellertid mycket väsentligt att komma ihåg, att det dock endast gäller trafiken under en söndag och två vardagar.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

Herr talman! Utskottets ordförande sade någonting om att regeringen inte vill ha ett yttrande från riksdagen i detta avseende. Motiveringen skulle vara att man i propositionen redovisar högertrafikkommissionens yttrande men inte remissinstansernas i samma utsträckning. Det är mycket möjligt att regeringen inte vill ha någon pekpinne från riksdagen. Men utskottet har ju haft tillfälle att ta del av remissorganens yttranden Över högertrafikkommissionens förslag, och dessa är av en sådan art att det enligt reservanternas mening är motiverat — även om regeringen inte skulle vilja det — att riksdagen uttalar någonting på den här punkten. Om det eventuellt blir votering bör det slås fast, att utskottsmajoriteten inte har sagt nej till 30 kilometer. Den har över huvud taget inte sagt någonting. Däremot har reservanterna sagt nej. Detta innebär att en votering inte kan bli för eller emot 30 kilometer, utan måste gälla om vi skall uttala någon egen mening eller inte. Detta vill jag gärna ha klarlagt här. Jag vill passa på tillfället — även om jag inte kan motivera det på samma sätt som herr Sveningsson genom att tala om hur litet klockan är — att göra ett par påpekanden till. Jag tror det var herr Sveningsson som sade någonting om »med all respekt för högertrafikkommissionen» etc. Jag skall inte alls yttra mig om min respekt för högertrafikkommissionen, och jag antar att det inte heller intresserar den. Men en sak är fullständigt klar, nämligen att de experter vi har här i landet på vägbyggandets område, på ordningsväsendets område, på motororganisationernas område o. d. icke har någon respekt för högertrafikkommissionen i detta avseende — det torde räcka med att understryka den saken. Det är med en viss trygghet man kan konstatera att detta förslag har blivit kritiskt granskat av de organ som här har nämnts. Det vore bra om vi finge en kritisk granskning även i fortsättningen av detta organs sätt att sköta inte bara sina rekommendationer till regeringen utan över huvud taget förberedelserna för övergången till högertrafik. Det finns ju också någonting som heter propaganda. En sådan har pågått en tid och kommer väl att bedrivas i ökad omfattning. Jag undrar om det inte även på detta område blir nödvändigt att någon eller några kritiskt granskar hur det hela skall läggas upp. Jag säger detta, herr talman, inte minst mot bakgrunden av vad vi redan har fått bevittna i TV-apparaterna. I dessa TV-program har man gjort allt vad som göras kan för att lära svenska folket trafikvett. Hur har man då gått till väga? Jo, i ett TV-program härför leden hade man ansett sig böra ge svenska folket trafikkunskap genom att som ledare för programmet plocka fram en aktör som har till uppgift att vara rolig — och kanske också är det — men som knappast passar i ett sådant här sammanhang. Man skaffar också fram medarbetare i dessa program, inte därför att de i fråga om trafikkunskap representerar ett genomsnitt av svenska folket utan därför att de är »kändisar». Man går så långt i denna sin strävan att man tar in filmstumpar av trafikolyckor och låter fyra-, femåringar med eller utan hund svara på vad de tycker är rätt och riktigt. Mot bakgrunden av detta kan man med en viss bävan konstatera att omkring 13,5 miljoner kronor skall användas för att genom dylika propagandamedel lära svenska folket trafikvett. Jag har, herr talman, funnit anledning att framföra dessa kritiska synpunkter inför högertrafikomläggningen. Om det förslag rörande trafikoch hastighetsbegränsningar som har lagts fram har underkastats en kritisk granskning, hoppas jag att samma kritiska granskning kommer att ske när det gäller andra områden som högertrafikkommissionen handhar.